Fru talman! Edward Riedl har frågat finansministern vad ministern menar med ställningstagandet att elbilsexporten till Norge bör minska, och vilken nivå på elbilsexporten från Sverige till Norge ministern kommer att betrakta som rimlig innan reglerna för fordonsbeskattningen görs om. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Antalet elbilar och laddhybrider som säljs i Sverige och som sedan exporteras till utlandet har ökat under de senaste åren, även om de allra flesta bilar som säljs i Sverige fortfarande stannar i landet. Statistik från myndigheten Trafikanalys visar att ungefär var fjärde elbil eller laddhybrid som säljs i Sverige exporteras inom fem år. En majoritet av de exporterade laddhybriderna och hälften av de exporterade elbilarna hamnar i Norge. Export från Sverige av dessa begagnade bilar innebär att omställningen i Sverige till en fordonsflotta som inte är beroende av fossila drivmedel fördröjs genom att utbudet av begagnade elbilar minskar på den svenska marknaden. Det innebär också att svenska skattemedel går åt till att finansiera andra länders omställning till en mer miljövänlig fordonsflotta. Det bör dock i detta sammanhang framhållas att Sverige är en del av EU:s gemensamma inre marknad, och begagnade bilar är en handelsvara som alla andra. Den europeiska marknaden är betydligt större än den svenska varför det är naturligt att en del av de miljöbilar som byter ägare säljs till utlandet. Från Sverige exporterades det dock tio gånger fler begagnade bensin och dieselbilar än begagnade miljöbilar under 2019. I syfte att motverka export från Sverige av subventionerade miljöbilar har Miljödepartementet skickat ut ett förslag på remiss om att mottagare av bidrag vid köp av miljöbil, i form av klimatbonus, ska bli återbetalningsskyldig av bidraget om bilen exporteras inom fem år. Remisstiden löpte ut den 23 november i år. Departementet kommer nu som vanligt att analysera inkomna synpunkter. Min ambition är att en sådan återbetalningsskyldighet av klimatbonusen ska införas under 2021. Det är dock viktigt att utformningen av återbetalningsskyldigheten inte strider mot EU:s regler för den inre marknaden.

Fru talman! Tack, ministern, för svaret! Den som lyssnar kanske funderar på vad bonus-malus är. Många vet det, men inte alla. Det är i grunden en teoretisk produkt där man ska överbeskatta bensin och dieselbilar för att sedan kunna subventionera renare elbilar, elhybrider och så vidare. Grundtanken var möjligen god. Mitt eget parti var med under införandet av systemet, även om jag själv personligen var tveksam vid införandet. Det som dessvärre har hänt är att vi har sett vad den här teoretiska produkten har åstadkommit. Om man tar en helt vanlig folkvagn, Tiguan till exempel, kostade den årliga beskattningen av en sådan som går på diesel ungefär 2 500 kronor 2014, innan man införde detta. Efter årsskiftet, med bonus-malus och förstärkningar i det systemet, kommer det att kosta ungefär 14 500 kronor i fordonsskatt sex år senare. Det är en ganska remarkabel höjning. Då är bilen ändå en av de bilar som har fått en mindre höjning än många andra. Fru talman! Det som har hänt är att den som tjänar mindre pengar och har råd att köpa en begagnad bil som går på bensin eller diesel har fått se att andrahandsvärdet trycks upp av de höjda nybilspriserna på grund av bonus-malus-systemet. Den som tjänar mindre subventionerar bilar till den som tjänar mer. Det har blivit den praktiska konsekvensen av detta. Det har också blivit så att Norrland och landsbygden subventionerar bilar för dem som bor i våra städer. Det är där de dyra elbilarna säljs och där man plockar ut bonusen. Det som också har hänt, och det är vad min interpellation handlar om, är att hårt arbetande människor runt om i detta land som kör sina bensin och dieselbilar till och från arbetet, hämtar sina barn från olika fritidsaktiviteter och kör hem lite mat till sin gamla mamma betalar en enorm överbeskattning i Sverige i fordonsskatt. Det gör de antingen i form av att de köper en ny bil eller köper en begagnad bil där andrahandsvärdet har tryckts upp av systemet. Det som händer med en stor del av de pengarna är att de far över till Norge. Det är hundratals miljoner kronor i form av subventionerade elbilar som förs över till Norge. Det kan man tycka vad man vill om. Jag läser i ministerns svar att det finns ett visst huvudbry i detta. Men det jag ser är ett mycket större problem. Människor med mindre marginaler ute på landsbygden, som redan jobbar och sliter väldigt hårt, ska sitta och bekosta elbilsomställningen i Norge till människor där som har väldigt mycket pengar. Det kan jag inte riktigt förstå. Fru talman! Till detta döms systemet också ut av expertmyndigheter, Riksrevisionen och Finanspolitiska rådet. Alla de hävdar att det är ett otroligt dyrt och ineffektivt sätt att försöka ställa om den svenska fordonsflottan på. Jag är glad att vi moderater åtminstone har intagit ställningen att vilja avskaffa det här systemet därför att det inte uppnår det som från början var grundtanken. Jag tycker inte att hårt arbetande människor i Sverige ska bekosta klimatomställningen i Norge. Fru talman! Jag läser i svaret att ministern och regeringen vill göra någonting åt detta. Min fråga till ministern är: Om det är på det sättet att man inte lyckas stoppa elbilsexporten till Norge, det vill säga uttaget från svenska skattebetalare för att subventionera elbilar i Norge, är ministern då beredd att avveckla systemet och hitta ett annat bättre system för att främja omställningen av fordonsflottan?

Fru talman! Bonus-malus är ett system där miljö och klimatsmarta bilar ska löna sig och betalas av malusen, straffskatten. Elbilar är ju någonting som vi vill ha på de svenska vägarna. Vi vill ha nya, fina bilar med den senaste tekniken, både för säkerhet och för miljö. I svaret redogör ministern för det arbete som bedrivs i regeringen och den remiss som har gått ut. Enligt den ska de som köper en elbil få en bonus, och om bilen exporteras inom fem år ska de bli återbetalningsskyldiga - så har jag förstått det. Då vill jag fråga ministern om hon ser att incitamentet kan begränsas om de som har råd att köpa en elbil ska kunna bli återbetalningsskyldiga om samma fordon exporteras under de närmaste fem åren.
Fru talman! Jag tackar ledamöterna för frågorna. Jag vill börja med att understryka att de utvärderingar som Edward Riedl hänvisar till inte innefattar bonus-malus-systemet. Vi har fått en väldig hattighet i och med supermiljöbilspremien som alliansregeringen införde. Problemet med export av miljöbilar är heller ingenting nytt. Det man inte har tagit in i utvärderingarna är just det faktum att de utsläppande bilarna i det här systemet finansierar bonusen för de lågutsläppande bilarna. Det gör att skattebetalarna inte behöver betala för det. Jag vill också understryka att den nya skatten gäller för nya bilar, inte för de äldre bilar som redan rullar på våra landsvägar. Detta är ett sätt att försöka förändra nybilsstrukturen, och en sådan förändring ser vi redan. Man ska inte heller tro att nya, stora, tunga dieselbilar, suvar, är billigare än nya elbilar. De ligger ungefär i samma prisklass, skulle jag säga. Nu kommer det också elbilar som är mycket billigare än för bara något år sedan. Också det är väldigt mycket ett resultat av politik som visar vägen: Nu är vi intresserade av den här marknaden. Tidigare var Norge den främsta elbilsmarknaden. Nu ligger Sverige i topp i EU för nybilsförsäljningen av laddbara bilar - 38 procent av de nya bilar som såldes i november var laddbara. Det skulle jag väldigt mycket vilja tillskriva bonus-malus-reformen. Innan den infördes var det 5 procent. Utvecklingen går alltså väldigt snabbt, och naturligtvis faller också priserna. Jag skulle också, apropå att bo på landsbygden, vilja säga att driftskostnaden för en elbil är 10 procent av kostnaden för en fossildriven bil. Att ladda med förnybar el, att ha möjlighet att ladda där man bor och inte behöva åka till en bensinstation och betala väldigt mycket för att tanka varje gång, till exempel om man har långt till arbetet, innebär enorma fördelar inte minst för landsbygden. Den som bor på landet har möjlighet att ladda där man bor, över natten. Vi har nu också mellanklassbilar som har en räckvidd på 45 mil. Jag tycker alltså att det är väldigt populistiskt att säga att detta drabbar människor på landsbygden. Vi ser också att försäljningen av laddbara bilar inte bara sker i storstäderna. Flera av våra landsbygdslän ligger faktiskt också i topp. Moderaterna vill däremot subventionera fossila bränslen genom att sänka bensinskatten med 7 miljarder i sin budget. Det är att slösa med skattebetalarnas pengar, vill jag verkligen säga. Vi har en klimatkris; vi behöver ställa om. Sofia Westergren frågar vad jag tycker om återbetalningsskyldigheten. Den här frågan har varit ute på remiss, och vi behöver lösa den på ett bra sätt. Förslaget från Miljödepartementet är att om man säljer sin elbil tidigare än inom fem år måste man avtala med den man säljer till att om denna person exporterar bilen till ett annat land kommer återbetalningsskyldigheten att ligga på den som exporterar bilen, inte den som har köpt bilen i första ledet.
Fru talman! Låt mig först visa ministern denna rubrik i min mobiltelefon. Det kanske inte syns, men det är från Riksrevisionens rapport. Rubriken är "Ineffektivt stöd till miljöbilar" - vi kanske kan resonera om detta sedan. I de rekommendationer som Riksrevisionen ger till regeringen - Riksrevisionen jobbar ju på uppdrag av Sveriges riksdag med att granska det regeringen gör vad gäller mål och annat - är det ganska tydligt, fru talman, att Riksrevisionen dömer ut det här systemet. Det gör även andra expertmyndigheter. Finanspolitiska rådet med flera säger att detta är ett dåligt och dyrt sätt. Dessutom är kritiken mycket hård vad gäller att dessa elbilar, som subventioneras av hårt arbetande människor i det här landet, exporteras till Norge. Den kritiken är mycket tuff från Riksrevisionen och andra, fru talman. Jag vet inte vad ministern hänvisar till i övrigt, men för den som vill går det att läsa om den kritiken och om rekommendationerna från Riksrevisionen. Sedan blir jag lite förbluffad när miljöministern, fru talman, står och säger att människor på landsbygden borde köpa elbilar eftersom det blir så mycket billigare för dem - precis som om folk vore korkade och inte gjorde det som vore ekonomiskt rätt och riktigt. Det tycker jag nästan är provocerande, fru talman. Skälet till att människor inte köper elbilarna är ju att dessa fortfarande är väldigt dyra. Det är skälet till att de som inte har råd nu straffbeskattas för att de inte har råd att ställa om och för att de som har råd att ställa om ska få ännu billigare elbilar. Sedan minns jag inte ordvalet, men ministern talade också om att detta inte skulle drabba landsbygden särskilt hårt. Då kan man titta på de kommuner där elbilarna säljs och de kommuner där elbilarna inte säljs. Topp 10-kommunerna tror jag att ministern nästan skulle kunna rabbla upp från huvudet, för det är i princip kommuner här Stockholm. Det är där de flesta elbilarna säljs. När det gäller de kommuner där minst elbilar säljs får man ta sig upp till Norrland. 3 av de kommuner som har minst försäljning av elbilar finns i mitt län, Västerbottens län, som har 15 kommuner. Det är alltså en mycket tydlig skillnad på var elbilarna säljs. Det detta system har åstadkommit är att de som tjänar mindre pengar får betala massor av straffskatter för att de som tjänar mycket pengar ska få köpa dyra, fina lyxbilar. Det är den ena konsekvensen som systemet har inneburit. Sedan har vi också en överflyttning från land till stad. Bilarna säljs i de stora städerna - det är bara att titta på i vilka kommuner dessa bilar säljs så blir den bilden mycket tydlig, fru talman. Det som kanske är allra mest provocerande är det jag ställde frågan om. Inte nog med denna förflyttning från dem som tjänar lite till dem som tjänar mycket, från dem som bor på landsbygden till dem som bor i staden; det sker också en överflyttning av pengar från hårt arbetande människor i det här landet som behöver bilen för att ta sig till och från jobbet till att bekosta elbilsomställningen i Norge. Det är ju det denna interpellation handlar om: det stora dränage av pengar som går från svenska skattebetalare, vilka överbeskattas på ett sätt ingen annan gör i Europeiska unionen vad gäller ägandet av bilen. De pengarna förflyttas till stor del, hundratals miljoner varje år, för att norrmän ska kunna köpa subventionerade Teslor och annat. Det, fru talman, tycker jag är väldigt dåligt. Det var det min fråga handlade om: ifall miljö och klimatministern kan tänka sig, om detta fortgår och inte går att stoppa, att kanske avskaffa bonus-malus-systemet och se om det går att hitta något annat system som kan främja omställningen. Där har vi nämligen inga olika uppfattningar, fru talman.

Fru talman! Jag vill passa på att ställa en fråga till ministern om en familj som har två barn med var sin permobil. Familjen behöver en familjebil för att ge sig iväg på aktiviteter och annat, så som en familj gör. Familjeekonomin har svårt att bära den malus som den här bilen skulle kräva, alltså 35 000 kronor. Det finns vissa stöd som familjer som den här kan få, men de är mer av engångskaraktär och betalas ut vid bilköp. Jag vill därför fråga om det finns några funderingar på hur man ska kunna stötta de här familjerna. De är beroende av en större bil som kommer att dra på sig mycket malus, men de har inte någon mindre bil som alternativ och heller ingen elbil eftersom de behöver ha en lastkapacitet. Det finns inte något bra alternativ. Jag vill också kontrollera att jag uppfattade ministerns svar förut rätt. Om A, som köper en elbil, säljer till B och B exporterar - är det då alltså B som ska betala tillbaka malusdelen? Det var bara en kontrollfråga för min egen del.

Fru talman! Jag vill börja med att svara på Sofia Westergrens konkreta fråga. Förslaget som har remitterats - vi tittar på det och på remissvaren - är att bonusmottagaren blir skyldig att betala tillbaka bonusen om klimatbonusbilen avregistreras av annan anledning än att den skrotas, till exempel för att bilen exporteras, inom fem år från den dagen den ställdes på. Återbetalningsskyldigheten följer alltså bonusmottagaren under fem år även om bonusmottagaren skulle sälja bilen vidare inom Sverige. För att slippa ändra i lagstiftningen är förslaget att den som har tagit emot en klimatbonus får avtala med köparen vid en export att man ska ha tillbaka de pengarna. Det är den som har tagit emot bonusen som blir återbetalningsskyldig. Annars behöver lagstiftningen ändras, och då kommer det att ta ytterligare minst ett år innan vi kan införa begränsningarna, och det innebär ett år till då den här typen av export kan ske. Edward Riedl vill poängtera att det här handlar om Norge, och jag vill poängtera att Edward Riedl pratade väldigt mycket om den svenska landsbygden i sitt inledande anförande. Därmed svarade jag på det vis som jag gjorde. Jag tycker naturligtvis inte att det är bra att en del av miljöbilarna exporteras. Men det är trots allt så att 117 000 bilar exporterades från Sverige förra året, och det var bara 11 000 som var miljöbilar. Det är alltså inte majoriteten av bilarna som går på export som är miljöbilar. Vi har en öppen marknad, och bilar är en vara som alla andra. Vi vill se till att det här inte bromsar omställningen i Sverige och att vi genom det i stället gynnar andra länder med omställningen. Förra året var det 137 rena elbilar som exporterades från Sverige, och det såldes 15 632 elbilar förra året. 137 exporterades alltså och över 15 000 såldes. Det här är troligtvis ett övergående problem eftersom vi ser en explosion av nya modeller och bilmärken. Jag skulle säga att alla bilmärken nu tar fram laddbilar eller rena elbilar, och vi ser att prisutvecklingen går nedåt i en explosionsartad takt. Vi har bilar från Sydkorea, Japan, Tyskland och så vidare. Även Volvo kommer nu att verkligen helt satsa på elbilar. Volvos vd sa häromdagen att han vill att bensin och dieselbilar ska förbjudas för att det är det enda sättet att få snabb fart i den här omställningen. Det är alltså klart att prisbilden kommer att förändras väldigt snabbt. När vi har väldigt många elbilar på den europeiska marknaden kommer det här problemet att avta. Men regeringen vill förstås bromsa detta i närtid. Förslaget från regeringens sida är att man ska bli återbetalningsskyldig om bilen exporteras inom fem år från att man har fått bonusen. Återigen vill jag säga att i de granskningar som hittills har gjorts av miljöbilssystem, i plural, har man inte tittat specifikt på bonus-malus.
Fru talman! Skälet till att jag nämnde landsbygden i min inledning är att landsbygden är en av de parter som betalar för omställningen till elbilar inne i våra städer. Det är så det faktiskt ser ut. Människor har faktiskt alternativ i städerna. Det finns fungerande kollektivtrafik, men man köper lyxiga elbilar som människor ute i landet sedan ska vara med och subventionera. Det är så det ser ut, och det kan ministern sucka åt precis så mycket som hon vill. Det är verkligheten. Ministern imponeras av att Volvo vill förbjuda bensin och dieselbilar och byta ut hela fordonsflottan. Det är knappast revolutionerande att ett företag vill tillverka en massa saker för att kunna sälja dem, utan det är väl närmast väntat. Däremot håller jag med om att det är bra om tekniken blir billigare så att fler har råd att köpa elbilar. Det vore väl väldigt bra. Problemet är det vi debatterar i dag, och så som det ser ut i dag, att man straffbeskattar dem som inte har kollektivtrafik och dem som inte har råd att köpa de här fina elbilarna. Det är dem man straffbeskattar. Man lägger hela kostnaden för att göra den här klimatomställningen på dem som tjänar lite, på dem som inte har alternativ, på dem som bor i Norrland och på dem som bor på landsbygden. Så ser statistiken ut. Det var det jag tog upp, fru talman, med ministern. Det är så försäljningssiffrorna ser ut om man tittar på hur det fördelar sig i landet. Det är alltså problemet, och därav har jag ställt de frågor jag har ställt till ministern. Det jag skulle vilja veta, och det har ministern egentligen inte svarat på, är vad som händer om man inte lyckas stoppa det här utflödet, klimatbiståndet till Norge på hundratals miljoner varje år. Borde vi då inte ompröva detta och hitta något annat sätt att bidra till omställningen av fordonsflottan som inte ger en straffbeskattning för hårt arbetande människor här och skickar pengarna till Norge?
Fru talman! Edward Riedl pekar hela tiden på kommuner. Jag tror att man ska titta på befolkningstäthet och försäljningen av dyra suvar i de kommuner som Edward Riedl nämner. Tittar man däremot på hur det ser ut länsvis ser man att statistiken faktiskt ser annorlunda ut, och jämför man med befolkningen finns det en delvis annan bild av detta. Det förvånar mig inte att de dyraste bilarna säljs i kommunerna med de högsta inkomsterna och att antalet nybilar där är mycket större än på landsbygden. Men jag tycker nog tyvärr att Moderaterna är oerhört populistiska nu i sitt argumenterande. Moderaterna vill också subventionera fossila bränslen genom att sänka bensin och dieselskatten med 7 miljarder i sin skuggbudget. Det kommer knappast att gynna landsbygden om man bibehåller beroendet av törstiga bensin och dieselbilar när vi nu ser en sådan snabb omställning av hela bilindustrin mot laddbara bilar som har en tiondel av driftskostnaderna jämfört med en bensin eller dieselbil. En tiondel! Det är inte bara för att man laddar i stället för att tanka, utan det är också mindre underhållskostnader över huvud taget. Det här är en väldigt positiv utveckling för dem som är beroende av bil - de som inte har möjlighet till kollektivtrafik - att man faktiskt har en teknisk utveckling nu som är positiv när det gäller att minska såväl luftföroreningar som buller och kostnader. Jag tycker inte att vi i dagsläget ska ta bort bonus-malus-systemet. Det kommer att komma en tid när det kanske blir överflödigt, men just nu gör det väldigt stor skillnad i processen att ställa om den svenska bilparken.